Fru talman! Ida Drougge har frågat mig hur jag avser att förbättra den kommunala vuxenutbildningen på distans och säkerställa att samtliga studerande får det stöd och den utbildning som de har rätt till. Frågan ställs med anledning av en rapport från Statens skolinspektion om distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning, det vill säga komvux. Jag tycker att det är bra att utbildningsanordnarna använder sig av modern teknik i vuxenutbildningen, men liksom Ida Drougge är jag bekymrad över de brister i distansutbildningen inom komvux som har uppmärksammats i Skolinspektionens granskning. Kommunernas ansvar att erbjuda en utbildning som är anpassad utifrån individens behov och förutsättningar gäller oavsett om det rör sig om utbildning på distans eller i ett klassrum. Skolinspektionens granskning visar att kvaliteten på distansutbildningen inom komvux kan förbättras på en rad områden. Bland annat menar Skolinspektionen att utbildningen behöver anpassas efter den enskilda elevens behov, att eleverna i större utsträckning behöver få tillgång till stöd och handledning från lärare och att lärarna bör erbjudas mer kompetensutveckling. Ett annat förbättringsområde enligt granskningen är att kommunerna inte ställer tillräckligt höga krav vid upphandling av distansutbildning och att de ofta brister i uppföljningen av utbildningen. Regeringen har höga ambitioner vad det gäller vuxnas lärande. Vi satsar på vuxenutbildningen, både vad gäller fler platser och högre kvalitet. Regeringens utgångspunkt är att vuxenstuderande oavsett om de läser i klassrum eller på distans ska ha möjligheter till en utbildning av hög kvalitet precis som elever inom grund och gymnasieskolan. Hur regeringen kommer att agera med anledning av Skolinspektionens rapport om distansutbildning är dock för tidigt att säga.

Fru talman! Alliansregeringen gav i sitt regleringsbrev för budgetåret 2014 Skolinspektionen uppdraget att granska kvaliteten i distansutbildningar inom komvux. Skolinspektionen genomförde i höstas denna kvalitetsgranskning. Totalt valde man slumpvis ut 18 olika kommuner och kollade på deras utbildningar. Det är mot den bakgrunden jag har ställt mina frågor till statsrådet. Jag tycker såklart att det är bra att statsrådet precis som jag är bekymrad över situationen och de resultat som kom fram i granskningen. Jag är dock lite förvånad och besviken över att statsrådet inte har någonting att komma med på området. Jag kan förstå att man så här ganska snart efter det att utredningen presenterades kanske inte kan lova några konkreta förslag. Men man borde åtminstone kunna ha några funderingar och presentera några tankar; det hade jag tyckt varit bra. Jag måste också säga att jag inte är jätteförvånad över rapporterna. Om man har varit runt - vilket jag har och vilket jag vet att även statsrådet har - och besökt olika komvuxutbildningar och även anordnare av distansutbildningar och träffat elever som studerar vet man att kvaliteten just på distansutbildningarna ibland tyvärr inte håller måttet. Jag tror i grunden att distansutbildningar är jätteviktiga. Jag ser distansutbildning som en otrolig möjlighet till utbildning. Vi vill ge studenter och människor i Sverige en andra chans. Man ska kunna komplettera sina grundläggande utbildningar och också få behörighet till högskola. Det är viktigare än någonsin nu när vi har en arbetsmarknad som förändras snabbt. Det är också många som behöver komplettera sina kompetenser för att kunna ha kvar sina jobb på den nya arbetsmarknad som vi har i dag. Distansutbildning innebär också en stor möjlighet att erbjuda exempelvis arbetsplatsförlagd utbildning kombinerat med kurser, som legitimerade lärare håller - vi har ju lärarbrist i dag. Jag är intresserad av att höra vilka lösningar statsrådet tänker sig och hur hon resonerar kring frågorna. Statsrådet säger i sitt svar att regeringen har otroligt höga ambitioner på området. Men jag blir lite fundersam. Kan man verkligen säga att man har höga ambitioner utan att sedan presentera några konkreta förslag? För mig handlar ambition inte om vilja utan mer om handling och agerande. När man säger att det är för tidigt att säga hur regeringen kommer att agera, är det då inte för tidigt att säga att man har höga ambitioner?
Fru talman! Jag vill återigen säga att jag välkomnar att Ida Drougge lyfter fram frågan. Men jag tycker att Ida Drougge, som representant för Moderaterna, ska vara något försiktig med att kritisera våra ambitioner, med tanke på den politik som den förra regeringen bedrev i fråga om bland annat vuxenutbildningen. Den verksamheten fick inte alls de resurser som den behövde för att möta arbetsmarknadens behov. Den här regeringen däremot har identifierat vuxenutbildningen som strategiskt viktig för att vi ska kunna möta vår målsättning om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten år 2020. Vi vet att vuxenutbildningen är viktig för att fler ska bli anställbara och för att vi ska få bättre omställningsförmåga på den svenska arbetsmarknaden. Många arbetsgivare där ute skriker efter arbetskraft med relevanta kompetenser och kvalifikationer. Samtidigt har vi väldigt hög arbetslöshet. Då måste vi sluta det gapet. Och vuxenutbildningen är en nyckel som vi behöver använda oss av. Därför har regeringen i våra förslag, i exempelvis vårändringsbudgeten, avsatt platser inom Kunskapslyftet och däribland också vuxenutbildningen. Vi tror nämligen att det här är en viktig del av utbildningspolitiken men också jobbpolitiken. När det sedan gäller den här specifika delen om Skolinspektionens granskning av distansutbildningen inom vuxenutbildningen riktas det mycket riktigt kritik mot verksamhetens kvalitet. Man lyfter bland annat fram att verksamheten behöver anpassas mer efter den enskildas behov, att lärarna måste få bättre kompetensutveckling inom detta område och att kommunerna måste bli bättre på att ställa högre upphandlingskrav. Det är några väldigt konkreta och specifika saker som granskningen pekar på och som vi nu har tagit till oss på departementet. En analys av detta pågår på departementet. Men märk väl att rapporten kom i april i år. Det har alltså inte förflutit särskilt lång tid sedan granskningen presenterades. Därmed är det alldeles för tidigt att uttala sig om den specifika delen som rapporten pekar på. Men regeringens politik avseende vuxenutbildningen är tydlig. Vi har högre ambitioner för den, och den är en central del av vår jobbpolitik.
Fru talman! Det är tråkigt att statsrådet använder merparten av sin tid åt att tala om dåtid och Alliansens tidigare politik ur hennes eget perspektiv i stället för att presentera och gå djupare in på de förslag som hon själv och regeringen har. Regeringen och statsrådet lägger mycket, i stort sett ensidigt, fokus på att öka de statliga stöden till att bygga ut platserna inom den kommunala vuxenutbildningen. Det är inte vad den här interpellationen handlar om. Jag har velat fokusera på kvaliteten i utbildningen. Man kan visserligen fråga sig hur stor roll vuxenutbildningen har och hur tillgänglig den är om den inte är av god kvalitet. Hur tillgänglig är dålig vuxenutbildning med många platser, och till hur stor hjälp är den då egentligen? Men det är en annan debatt. Jag skulle vilja ha några förtydliganden. Det är positivt att statsrådet ser och inser att kommunernas dåliga kravställande och dåliga uppföljningsarbete är två brister. Vi moderater har förslag på det området och har presenterat dem i en följdmotion till regeringens proposition. Vi tar sikte på just de sakerna. Även om regeringen inte har hunnit komma med förslag på området har Moderaterna och Alliansen gjort det. Vi vill exempelvis att Skolverket ska få möjlighet att följa upp skolor på enhetsnivå. Man ska alltså inte bara övergripande granska de kommunala huvudmännen utan ska kunna gå ned och granska kvaliteten på enskilda skolor. På så sätt kan det bli tydligare vad som behöver göras för att vi ska få en bättre utbildning. Vi föreslår även att man ska ha nationella prov inom de grundläggande utbildningarna i den kommunala vuxenutbildningen. Det är det enda utbildningsområde som inte har nationella prov till stöd för bedömning. Flera remissinstanser menar också att det skulle öka likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen. Det är två förslag som Moderaterna har. Jag har själv sett att fortbildning är en sak som regeringen har presenterat. Regeringen skulle kunna argumentera för att förslagen om ökad kompetens hos sfi-lärare skulle kunna höja kvaliteten i komvuxutbildningen. Visserligen är väldigt lite av denna på distans. Sfi-utbildningar hålls bäst i klassrum, vilket också görs till största delen i dag. Men det var bara ett tips till statsrådet om ett område där regeringen faktiskt har presenterat några förslag kopplade till kvalitet. Jag skulle vilja se fler sådana förslag.
Fru talman! Som jag sa i mitt förra inlägg pekar Skolinspektionen på en del specifika åtgärder som man behöver titta på för att just distansutbildningen ska bli bättre. Skolinspektionen menar att den behöver bli mer individanpassad, att lärarna behöver kompetensutveckling inom just det området samt att kommunerna måste bli bättre på att ställa just de här kraven, bland annat när de upphandlar distansutbildning. Det här har regeringen tagit till sig. Vi bereder de aspekterna inom departementet. Jag tror på ordentliga analyser. Jag tror på att vi ska bereda vår politik på ett ordentligt sätt. Och med anledning av att rapporten kom i april i år kan jag inte leverera konkreta förslag eller motsvarande till riksdagen. Det hade varit alldeles för förhastat. Och jag tror på ett bra grundarbete. Däremot investerar regeringen ordentligt med resurser i vuxenutbildningen. Vi gjorde det i samband med höstbudgeten som vi presenterade, som tyvärr röstades ned av de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna. Man satte därmed stopp för en viktig ambitionshöjning när det gäller vuxenutbildningen men också jobbpolitiken och för alla dem som kunde ha utbildat sig om vår budget gått igenom. Det hade också kunnat leda till ökad sysselsättning. Jag beklagar att de borgerliga partierna satte stopp för ett väldigt effektivt verktyg på det viset. Om vi tillför vuxenutbildningen mer resurser är jag säker på att vi bättre kommer att kunna möta behoven på arbetsmarknaden. När det gäller de specifika delar som Skolinspektionen tittar på nu kommer detta att beredas inom departementet, och vi kommer att återkomma i de här frågorna.
Fru talman! Jag vill återigen upprepa och peka på att de satsningar som statsrådet talar om gäller utbyggda platser i den kommunala vuxenutbildningen och att de stora skillnaderna mellan regeringens och Alliansens budgetar inte handlar om pengar i år utan om pengar i framtiden. Vi får återkomma och se om de pengarna finns med även i regeringens budgetförslag för 2016. Jag skulle vilja upprepa frågan. Jag undrar verkligen om statsrådet skulle kunna tänka sig att Skolverket får granska komvuxutbildningar på enhetsnivå, alltså på skolnivå, i stället för att bara granska kommunerna som huvudmän och att man får gå på djupet för att se var vi har bristande kvalitet i utbildningen. Jag tror att det är ett otroligt starkt och viktigt instrument för att höja kvaliteten i utbildningarna. Det är kul att statsrådet tycker att det är viktigt att vi har distansundervisning. När det gäller liknande saker såsom fjärrundervisning, alltså distansundervisning i realtid mellan lärare och elever, har regeringen vacklat lite grann. Det gäller då distansundervisning på grund och gymnasieskolor där det inte finns behöriga lärare. I de här frågorna, på komvux, ska man i alla fall få ha distansundervisning. Det tycker jag är viktigt. Det är ju positivt. Men jag vill upprepa: Kan statsrådet tänka sig att Skolverket kan få i uppdrag att granska skolorna på skolnivå just för att kunna komma med förslag och se om vi har likvärdig kvalitet och om vi har tillräckligt bra kvalitet även i framtiden i stället för att vi bara får enskilda ögonblicksbilder?
Fru talman! Tack än en gång, Ida Drougge, för att du lyfter fram den här frågan! Jag anser den vara viktig för att vi ska kunna tillhandahålla en god vuxenutbildning till alla över hela landet, även till dem som av någon anledning inte kan delta i den ordinarie klassrumsundervisningen. Det är en fråga om kvalitet, men det är självfallet också en fråga om tillgänglighet. Återigen: Jag kan inte svara på de specifika frågor som Ida Drougge nu ställer i och med att rapporten är så pass färsk. Vi ska återkomma när vi hunnit analysera allt detta och bereda frågan ordentligt, för vi vill ha en politik och framför allt förslag som är ordentligt grundade för att vi ska kunna bygga strukturer och verksamheter som håller kvalitetsmässigt. Ett medskick, bara: Jag tycker och hoppas verkligen att Moderaterna inte ska minimalisera frågan om resurser. Om en verksamhet ska fungera ordentligt, om vi ska möta arbetsmarknadens behov, måste vi från det politiska hållet se till att vi tillför den här verksamheten de ekonomiska förutsättningar den behöver för att kunna klara av sitt uppdrag. Jag tror nog att vi kan anamma principen att om vi satsar 1 krona på detta kanske vi får 10 kronor tillbaka, sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.